Herr talman! I herr Dahléns huvudanförande förekom ett ganska betydande avsnitt, som berörde nedrustningsfrågorna. Det inlägget är givetvis värt beaktande, även om denna dag tydligen har varit så ansträngande att jag nu snarast får tala till protokollet. Det är litet underligt att behöva stå här och nästan försvara sig, när vi i Geneve och FN inte har gjort annat än försvarat vad som är gemensamma och av alla partier godtagna utgångspunkter för våra insatser i nedrustningsarbetet.

Jag nämnde ordet »formalistiska». Med det menar jag att vi alla vet att Sveriges handlingsfrihet att anskaffa kärnvapen i praktiken redan är ganska strängt begränsad. Ingen i omvärlden — åtminstone ingen i ansvarig ställning — tror heller att vi skulle vara på väg till kärnvapenproduktion eller ens på väg till ett beslut i den riktningen. Att vi trots denna vår faktiska inställning har varit och fortsätter att vara så pass nödbedda i fråga om ickespridnings-avtalet beror just på att vi sett vissa möjligheter att hjälpa till att påverka stormakterna till en begynnande och verkligt effektiv nedrustning på kärnvapenområdet. Vi har inriktat våra huvudansträngningar just på att, som herr Dahlén sade, pressa stormakterna att fortskrida till en nedrustning, som skulle kunna betyda så mycket mer för världen än det nu så länge dominerande icke-spridnings-avtalet. Det finns kanske anledning att kort referera vad som på sistone hänt på nedrustningsfronten och var vi nu står i förhandlingarna, trots att våra insatser ju har gjorts med utmärkta möjligheter till insyn och att vi har såväl en folkpartist som en högerman som medlemmar i delegationen. För en vecka sedan godkände 18 maktskommittén i Genéve utformningen av en rapport, som FN begärt till den 15 mars.

Vidare har till rapporten, också som bilaga, fogats ett förslag, framlagt den 7 mars av de tre kärnvapenmakter som är med i 18-maktskommittén, avseende en lösning utanför avtalet av frågan om säkerhetsgarantier för stater som genom anslutning till icke-spridnings-avtalet skulle avstå från att själva anskaffa kärnvapen. I rapporten anges klart att konferensen kommer att återuppta verksamheten i sommar efter det nu aktuella ärendets slutbehandling i FN. Från svensk sida bevakar vi, att ingen tid skall spillas innan 18-maktskommittén tar itu med nya och som vi menar större uppgifter.

Tre delegationers företrädare — de brasilianska, indiska och rumänska — gick ännu längre och uttalade kategoriskt att deras länder inte kunde godta avtalet i dess nuvarande utformning. Politiskt är det intressant att se, att supermakterna egentligen inte förrän under de sista två månaderna har intensifierat de verkliga förhandlingarna med oss andra som deltar i Geneve. De har liksom vaknat upp, börjat värdera och bedöma våra ändringsförslag, snabbt reagerat på våra synpunkter och förslag om tillägg och ändringar — efter det att de tidigare under två år mest koncentrerat uppmärksamheten på varandra och på Västtyskland. Nu har supermakterna, som jag nämnde, godtagit en del ändringsförslag, visserligen bara fyra — tre framförda av den svenska och ett av den brittiska delegationen. Samtliga dessa ändringsförslag får betecknas som väsentliga i sammanhanget, då de framför allt rör balansen i åtaganden mellan kärnvapenoch icke kärnvapenstater. De sålunda godkända svenska förslagen avsåg, för det första, en förstärkning av ordvalet i det åtagande i avtalet enligt vilket förhandlingar skall fortsättas i syfte att uppnå ytterligare nedrustningsåtgärder framför allt på kärnvapenområdet. Jag vill tillägga att de försäkringar i den riktningen, som supermakternas representanter nu framfört i sina anföranden under förhandlingarna, är betydligt mer dominerade än förut av vissheten att de själva måste gå framåt i nedrustningsriktning. För det andra godtog man ett tillägg till avtalets inledande avsnitt där en hänvisning görs till att ett åtagande förekom redan i Moskva-avtalet 1963, att åstadkomma ett fullständigt provstopp. Det är ju detta som vi från svensk sida så länge har satt främst. Slutligen godtog man ett tillägg enligt vilket den konferens, som skall hållas fem år efter avtalets ikraftträdande för att granska om avtalets syften och bestämmelser fullföljts, skall kunna bli en återkommande företeelse och således äga rum vart femte år om en majoritet av parterna så begär. Det godkända brittiska ändringsförslaget, som vi också gett vårt stöd, förklarar uttryckligen att dessa konferenser inte bara skall granska de formella, juridiskt bindande åtagandena i själva avtalet utan också bedöma huruvida de i ingressen uttalade syftena och löftena har tillgodosetts. Därför vill jag besvara en av herr Dahléns frågor så, att även om ingen formell bindning mellan granskningen vid konferenserna och rätten att säga upp avtalet har kunnat komma in i texten, är alla tydligen medvetna om att avtalet politiskt inte blir hållbart därest inte kärnvapenmakterna snart vänder sin rustningstävlan nedåt i stället för uppåt. Jag finner det betecknande att den brittiska delegationen allra kraftigast har framfört denna varning. Sista gången britterna talade, använde de bara fyra eller fem meningar, och i en av dem återkom de just till att avtalet icke blir beståndande om inte kärnvapenmakterna själva går i gång med en verklig nedrustning.

Enligt resolutionen skulle rådet uttala sin tillfredsställelse också över de deklarationer som dessa tre kärnvapenstater, vilka befinner sig i nedrustningsförhand larnas krets, skulle göra om att bistå parter som undertecknat icke-spridnings-avtalet i en sådan situation, naturligtvis i enlighet med Förenta Nationernas stadga. Detta är deklarationer som kärnvapenstaterna har för avsikt att avge individuellt men utformade identiskt lika. De lovar alltså att försöka åstadkomma en omedelbar aktion av säkerhetsrådet till hjälp åt varje till icke-spridnings-avtalet ansluten ickekärnvapenstat som angrips med eller hotas av kärnvapen. Denna fråga, som gäller säkerhetsgarantier, har aldrig direkt intresserat Sverige. Vi har rentav förklarat att vi inte har något speciellt intresse av någon form av garantier. Olika stater befinner sig i olika situationer och har olika önskemål, och det är naturligtvis därför som man har sökt en lösning utanför avtalstextens ram. Jag vill emellertid poängtera att förslaget från de tre kärnvapenstaterna aldrig kommenterades under sessionen i 18-maktskommittén. Det kommenterades inte av representanterna för de länder som förslaget främst berör, dvs. de alliansfria länderna. Att Sverige var tyst har jag redan sagt, och de andra alliansfria staterna var det också. Deras preliminära reaktion som man får fram under hand var inte entusiastisk. Det torde hänga samman med att de flesta av dessa stater har en betydande kallsinnighet gentemot icke-spridnings-avtalet som sådant, i den form det nu föreligger. Rapporten från Genéve och det avtalsutkast som har fogats till den kommer att inom drygt en månad tas upp till behandling i generalförsamlingen, som alltså då börjar en förnyad session. Det är naturligtvis omöjligt att nu sia om utgången av diskussionen i FN. Majoriteten av icke-kärnvapenstater, och särskilt alla icke paktanslutna, ser på detta avtalsutkast med skepsis, för att inte säga besvikelse. Den främsta orsaken till denna skepsis är givetvis avsaknaden av otvetydiga åtaganden från kärnvapenmakternas sida, att de å sin sida skall företa konkreta nedrustningsåtgärder avseende deras innehav och deras produktion av kärnvapen.

Närmast gäller det ju att samla en majoritet av röster för en resolution i FN. Betydligt långsammare kommer man att fortskrida till något beslut om undertecknande och naturligtvis ännu senare till frågan om ratificering.

Jag tror att det nu står klart att man förvissar sig om vilken inställning andra stater kommer att ha på diplomatisk väg. Jag tror inte att man är angelägen om att spela upp dessa speciella hänsynstaganden inför öppen ridå. Herr Dahlén drog upp några särskilda frågor utöver dem jag kunnat väva in svar på i denna mera allmänna framställning, och den viktigaste av de frågor som herr Dahlén berörde är givetvis den om Sverige bör ställa formella villkor för att biträda icke-spridnings-avtalet. Låt mig då först säga, att vi har hittills inte ställt villkor. Vi har över huvud taget aldrig tillkännagivit om, hur och när Sverige kommer att ansluta sig till det avtal vars text nu utarbetats. Det svenska paketförslaget om tre stopp provstopp, produktionsstopp och spridningsstopp — har därför inte heller presenterats som villkor. Vi har nogsamt försökt använda ord som »consideration» — vilket är litet starkare än hänsyn — snarare än »condition»-villkor. När vi insåg att det var orealistiskt att hoppas på samtidiga avtal på alla dessa tre linjer inriktade vi oss på att få samtidiga förhandlingar om alla tre. Vi har från svensk sida ansträngt oss för att upprätthålla en debatt särskilt om provstopp, men den debatten har inte blivit så mycket av en dialog som vi hade önskat. Det är väl alldeles klart att trots att vi inte har fått tillgodosedda dessa synpunkter på våra förslag till en dagordning för förhandlingarna, har vi inte hotat att lämna det förtroendeuppdrag vi har fått att vara med i adertonmaktskommittén. Jag vill påminna om att Sverige är den enda alliansfria staten från Europa som där är närvarande — kanske man nästan vågar säga den enda industrinationen bland de alliansfria. Vi har i stället arbetat med och inriktat oss på att få igenom skärpningar av stormakternas åtaganden, och våra ansträngningar har ju, som jag förut sade, i någon mån lönat sig. Men tiden är inte heller nu inne för Sverige att ställa formella villkor för ett biträdande av icke-spridnings-avtalet. För det första är förhandlingarna inte slutförda. Det är önskvärt att man fortsätter genom hela FN-sessionen för att pressa fram ett maximum av stormaktseftergifter. För det andra kan de villkor som andra stater vill ställa visa sig bli av intresse för oss, särskilt om de är praktiskt genomförbara. För det tredje har vi anmält som ett fortsatt speciellt intresse från vår sida att ta upp ett provstoppsavtal som närmaste förhandlingsämne.

Med ett det viktigaste konstaterande skall jag sluta: Regering och riksdag skall naturligtvis ha full frihet att ta ställning den dag det fordras.

Herr talman! Först vill jag säga att det var värdefullt att höra fru Myrdals ord om antirobotrobotsystemen. Det är fruktansvärda saker. Jag hade skrivit ett avsnitt därom i mitt anförande. Men jag tycker att man inte skall tala alltför länge, och därför strök jag det. Möjlighet finns ju att återkomma. Fru Myrdal tyckte att det var nästan besvärande att »stå och försvara sig» här. Jag undrar om inte statsrådet Myrdal när hon hade den känslan förleddes av sin regeringschefs polemiska uppträdande här för en stund sedan och trodde, att allt som sades exempelvis från min sida var en polemik mot regeringen och i så fall också mot henne själv. Det var det i stort sett inte. Varför sade jag dessa saker, som vi i många fall eller kanske i alla är överens om? Jo, därför att jag tycker att det är värdefullt att vi demonstrerar vår enighet i sådana för svensk utrikespolitik oerhört väsentliga frågor. Det var mitt huvudmotiv. Det var inte att försöka markera någon skillnad. Det har varit någon skillnad vid vissa tidpunkter. I en del av de många uttalanden som under årens lopp gjorts från regeringshåll har man kanske varit litet för mjuk — det vet statsrådet Myrdal att jag också anfört i utrikesnämnden — när det gäller inställningen till de krav vi vill ställa på kärnvapenmakterna. Men i detta sammanhang ville jag understryka, att när t.ex. statsrådet Myrdal i Geneve har uttalat ungefär de saker, som jag här har sagt, står inte bara socialdemokratin utan även folkpartiet bakom henne. I utrikespolitiska debatter skall vi inte bara söka åstadkomma skillnader i våra uppfattningar, utan också markera saker där vi är överens. Det var en hel del intressanta kommentarer som fru Myrdal gjorde. Jag hinner inte i en replik ta upp alla. Hon slog fast — och det tycker jag är väsentligt att jag också understryker — att om alla nationer utanför kärnvapenmakternas krets så att säga som en man verkligen kräver, att kärnvapenmakterna startar en nedrustning, är detta oerhört värdefullt. Jag hoppas att man inte kommer att sväva på målet i fortsättningen heller. Garantifrågan är alldeles speciell. Jag har berört den när jag talade om det europeiska säkerhetssystemet. Jag hinner inte ta upp den saken nu. Där finns det mycket att resonera om, och där kommer detaljerna att spela en helt avgörande roll. Fru Myrdal säger nu, att man nog kommer att på diplomatisk väg förvissa sig om vilka stater som kommer att vara med om detta avtal. Det är givetvis bra om man kan komma fram på den vägen. För att markera att vi är eniga, vilket jag förmodar att vi är, understryker jag att jag hoppas att Sverige då verkligen är aktivt på diplomatisk väg när det gäller att för de s.k. intressanta staterna, dvs. de som skulle kunna skaffa sig kärnvapen, understryka nödvändigheten av att de skriver på. Man bör begagna varje möjlighet att på diplomatisk väg åstadkomma detta. Det är möjligt att den vägen är bättre än den metod som diskuterades i utrikesnämnden och som jag har berört här tidigare i dag. Om nämligen avtalet inte skall bli en papperslapp, måste dessa stater skriva på. Jag för min del skulle vilja säga, att om ett antal av de länder som skulle kunna skaffa sig kärnvapen och som också kanske befinner sig i en sådan utrikespolitisk situation, att de skulle känna ett tryck att skaffa sig kärnvapen, inte skriver på avtalet, blir detta inte en positiv sak, utan blir en negativ. Det blir något att vifta med, men det blir inte ett reellt innehåll. Jag hoppas alltså att man från regeringens sida verkligen skall begagna möjligheterna att utöva press på alla dessa stater. Jag har redan sagt att det från svensk synpunkt måste vara oerhört väsentligt att Frankrike skriver på, och jag hoppas att den diplomati som statsrådet Myrdal här talar om också innesluter att man förklarar för Frankrike att det verkligen skulle göra freden och sig självt en mycket stor otjänst om Frankrike även i fortsättningen ställde sig utanför avtal på detta område.

Herr talman! Jag ber att få tacka för herr Dahléns senaste inlägg. Det är tacknämligt att vi har fått detta tillfälle att få enigheten demonstrerad.

Den frågan kan ju komma att bli aktuell tidigare.

Herr talman! Jag skulle vilja göra ett kort klarläggande i anledning av ett uttalande av herr Holmberg i ett tidigare skede av debatten. Han sade att utrikesutskottet hade förhindrat behandlingen av en högermotion om neutraliteten, så att den inte kunde komma upp som underlag för utrikesdebatten i dag. Han fann detta vara avslöjande. Herr Holmbergs yttrande kan ge en felaktig uppfattning om vad som förekommit i utskottet. Utskottets ställningstagande berodde på att utskottet dessförinnan hade beslutat en arbetsplan för de närmaste veckorna, vilken hade uppgjorts av sekretariatet i utskottet. I denna plan upptogs inte högerns motion. Vid ett senare sammanträde begärde högern att dess motion skulle tas upp och att man skulle ompröva beslutet, just för att denna motion om neutralitetspolitiken skulle kunna komma upp i dag. Utskottet beslöt emellertid att vidhålla sitt tidigare beslut. Detta ställningstagande kan inte tillmätas någon politisk innebörd. Regeringen har i sin deklaration i dag med rätta betonat vikten av den svenska neutralitetspolitiken och visat att denna väl kan tillgodose våra säkerhetsintressen. Sveriges neutralitet, heter det, har i förening med den utrikespolitik som bedrives i våra nordiska grannländer bidragit till att i Nordeuropa skapa ett slags politisk balans som vunnit uttryck för uppskattning långt utanför Nordens gränser. Jag vill en stund uppehålla mig vid dessa aspekter på den nordiska säkerhetspolitiken. De får särskild aktualitet när våra grannländer Danmark och Norge nyligen uttalat sig. Dessa länder får tillfälle att inför nästa år pröva sin ställning inom NATO. Vid sitt tillträde den 6 februari uttalade den nya danska regeringen, att Danmarks utrikespolitik alltjämt bygger på medlemskap i NATO enligt gällande traktat. Vidare heter det att regeringen på grundval av de förskjutningar som skett i det internationella läget sedan Atlantpakten ingicks ämnade göra en samlad undersökning och värdering av hela den danska säkerhetspolitiken. I en senare radiointervju förklarade statsminister Baunsgaard, att Danmark skulle stanna i NATO. Den norska regeringen var i sin deklaration till stortinget den 8 mars ännu mera kategorisk. Det framhölls, att fortsatt norskt medlemskap i NATO var nödvändigt. Vidare sades att huvudlinjen i norsk säkerhetspolitik hade varit oförändrad så länge Atlantpakten funnits och att regeringen inte finner någon anledning att frångå denna linje. Norska regeringen förklarade att de skäl som 1948—1949 gjort att Norge inte kunde ansluta sig till ett skandinaviskt alternativ till säkerhetspolitiken ännu är giltiga. Ett skandinaviskt försvarsförbund, baserat på neutralitet och med begränsade militära resurser i förhållande till försvarsuppgifterna, skulle inte kunna få behövlig försvarspolitisk respekt. »Den jämförelsevis stabila säkerhetspolitiska situationen i Norden skulle gå förlorad om det skapades en isolerad nordisk eller skandinavisk försvarsallians.» Dessa uttalanden av de norska och danska regeringarna kommer inte oväntat. Redan den debatt i dessa frågor som fördes 1965 tydde på att det i våra grannländer i väster finns en förhärskande opinion för att bibehålla medlemskapet i NATO. Denna opinion har under de tre år som gått sedan dess blivit ännu mera utbredd att döma av uttalandena från dessa länder. Det finns ingen anledning på svensk sida att komma med några pekpinnar till våra grannar om deras säkerhetspolitik. Försvarsminister Sven Andersson framhöll under debatten 1965, att den svenska regeringen inte haft anledning att överväga dessa frågor, men han tillfogade att om en sådan situation skulle uppstå, »så är vi beredda att överväga frågan på nytt», dvs. tanken på ett nordiskt försvarsförbund, liksom skedde 1948—1949. Något initiativ från svensk sida kunde dock icke väntas, framhöll försvarsministern — och det är ganska självklart. Vad som har deklarerats i Danmark och ännu mer i Norge nyligen visar att tanken på en återupptagen debatt om ett nordiskt eller skandinaviskt försvarsförbund inte har någon som helst aktualitet. Både i Norden och i de övriga huvudländer som främst skulle ha intresse av en nordisk säkerhetspolitik saknas förutsättningarna. En seriös debatt om ett nordiskt försvarsförbund skulle kunna tänkas uppstå, om de stora militära paktsystemen i Europa var i ett tillstånd av upplösning eller om avspänningen i Europa var sådan att NATO och Warszawapakternas upplösning blev en naturlig utväg. Ingenting av detta är aktuellt eller kan väntas bli det inom överskådlig tid. Visserligen sker det en uppmjukning inom de båda paktsystemen— en utveckling som är präglad av en tilltagande stabilisering och avspänning i Europa. Men för tiden förblir dessa militära system dominerande grupperingar i den europeiska säkerhetspolitiken. Jag kan gärna med glädje konstatera att trots att Danmark och Norge är med i NATO har detta inte hindrat Norden att bli en del av Europa med påfallande stabilitet. Härtill har bidragit dels de väsentliga begränsningar i sitt medlemskap i NATO som Danmark och Norge har gjort, dels den svenska neutralitetspolitiken liksom Finlands fasta och självständiga politik. En väsentlig ändring i dessa förhållanden i Norden kunde störa den nu rådande stabilite ten, alldeles särskilt om inte ett försvarsförbund kunde aktualiseras som alternativ. Sverige kan med bibehållen tillförsikt se sina grannar lösa sina säkerhetspolitiska intresseproblem på det sätt som deras egna erfarenheter och bedömningar gör lämpligt. Den olika utrikesoch säkerhetspolitik som förs i Nordens länder har ju inte hindrat ett allt intimare samarbete på skilda områden i Norden. Jag hoppas att det kommande ministermötet i Köpenhamn i slutet av april skall leda till att det tas ytterligare steg på i första hand det ekonomiska samarbetets väg men även till ett ökat samarbete på övriga områden. Om jag skulle tillfoga ett önskemål i denna säkerhetsdebatt, skulle det vara att NATO och Warszawapakterna kunde ta upp en ingående debatt om hur de båda skulle kunna bidra till en aktiv avspänningspolitik i Europa. Därmed kunde de medverka till att bryta ned vad som kvarstår av järnridån och främja fred och samlevnad, så att dessa båda militära allianssystem en dag kunde befinnas överflödiga och avskaffa sig själva. Med all rätt betonar regeringen de kontinentala säkerhetsfrågornas vikt, särskilt frågan om Tysklands framtid och hoppet att dess nuvarande delning skall kunna ersättas av en mer naturlig ordning. Detta är ännu, ett kvarts sekel efter världskrigets slut, den dominerande frågan i europeisk politik.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 Jag skulle gärna vilja tillägga, herr talman, att det vore välgörande för hela Europa och för avspänningen öst—väst om dessa strävanden kunde bli mer aktiva också på ömse sidor i det delade Tyskland. Kanske behövde de också i åtskilliga avseenden bli mer realis tiska och inte så benhårt låsta i positioner som är ett kvartsekel gamla och som inte pekar framåt. Vi har nyligen med stor uppmärksamhet hört den västtyske utrikesministern Willy Brandt, om än i sin egenskap av partiordförande, förorda ett officiellt erkännande av gränsen Oder Neisse mellan Polen och Tyskland. Det är tilltalande och lovande att detta tema nu kan börja offentligt diskuteras i tysk politik. Det bör också kunna sägas från talarstolen i den svenska riksdagen att det är realistiskt och rimligt att konstatera, att Oder-Neisse-gränsen de facto ligger fast mellan Polen och dess västra granne. I själva verket ligger den fast, oavsett om den officiellt erkänns i väster eller inte, på grund av de faktiskt rådande maktpolitiska förhållandena i östra och centrala Europa. Ju snarare man i Europas regeringar drar de rätta slutsatserna härav, desto fortare kunde en av kontinentens hårdknutar börja lösas upp. För övrigt noterar jag med tillstyrkande vad regeringen säger om sina strävanden att öka vår handel och vidga våra Övriga relationer med Östeuropa. Svårigheterna är betydande och väl synliga för alla, inte minst på grund av våra olika ekonomiska och handelspolitiska system. Man bör inte hysa illusioner om snabba resultat eller att Östeuropa skulle kunna bli en marknad jämförlig med den Sverige har i Västeuropa med dess folkrika, högt industrialiserade nationer. Men både Sverige och hela Europa har ett klart positivt intresse av att spränga bort handelshindren mellan öst och väst, att normalisera och utvidga utbytet av varor och tjänster. även där går en väg till avspänning. Man kan hoppas att den politiska utveckling som är märkbar på så många håll i östra Europa och som vi nu dagligen läser om, särskilt när det gäller Tjeckoslovakien och Polen, med en viss liberalisering — om jag använder ordet på ett numera vanligt sätt — och andra tecken på töväder, skall underlätta sådana strävanden. Regeringens deklaration innehåller ett mäktigt material och berör praktiskt taget alla väsentliga akuta konflikter i världen i dag. Jag skall ta upp en av dessa. Med stor besvikelse har man konstaterat att sanktionerna mot Rhodesia hittills haft otillräcklig ekonomisk och politisk slagkraft för att nå syftet med FN-aktionen. Genom de brutala avrättningarna i Salisbury har läget skärpts på ett grymt sätt. I samma riktning verkar Sydafrikanska unionens hårda domar över ett större antal politiska fångar från Sydvästafrika. Det måste med bitterhet konstateras i dag — på sexårsdagen av massakern i Sharpeville — att rasstriden i södra Afrika inbjuder till allt större pessimism. FN har hittills stått maktlöst, och ingen väg ur denna ödesdigra konflikt kan anvisas. Regeringen säger i deklarationen i dag att den upprepade gånger har yrkat på att sanktionerna mot Rhodesia skall göras »totala och effektiva». Den säger att efter regimen Smiths senaste åtgärder är detta angelägnare än någonsin. Regeringen hoppas att FN:s säkerhetsråd skall skärpa sanktionerna. Det är möjligt att så kommer att ske. En opinion i England finns uppenbarligen för en liknande linje. Premiärminister Wilson har gjort vissa antydningar i den riktningen. Det är tänkbart att i så fall enighet skulle kunna uppnås i säkerhetsrådet om ytterligare skärpta sanktioner, om England vill göra en framställning därom. Sverige skulle då, föreställer jag mig, givetvis delta lojalt enligt stadgans förpliktelser. Jag vill dock gärna betona att man inte skall hysa någon övertro på sanktioner. Redan vad vi har sett visar begränsningen av detta vapen. Så länge Sydafrika och Portugal frikostigt stöder Rhodesia med leveranser och transporter och när andra länder, fast kanske mindre öppet, gör stora affärer med Smithregimen, så länge riskerar också FN:s sanktioner att vara ett såll med många genomsläpp. Det föreligger uppenbart risk för att sanktionerna, både nuvarande och eventuellt utvidgade, blir ett nederlag för Förenta Nationerna och att sanktionsvapnet ännu en gång — liksom för 30 år sedan — kommer att visa sig trubbigt och ineffektivt. En annan fara är att det inte blir Rhodesia utan grannlandet Zambia som kommer att drabbas hårdast av en vidgad ekonomisk sanktionsaktion. Hittills har Zambia modigt tagit dessa risker och tappert burit de ekonomiska påfrestningarna av sanktionerna som har drabbat dem genom att påverka handelsutbytet meilan Zambia och Rhodesia. Ett damoklessvärd över Zambia är att Rhodesia i sin hand har kontrollen över den elektriska kraften från Karibadammen, som spelar så stor roll för den zambianska kopparproduktionen. Statschefen Kaunda tillhör, trots det egna landets svårigheter, dem som begär en skärpning av åtgärderna mot Ian Smith, med militärt våld om så skulle behövas. En liknande opinion har uttryckts från de flesta övriga afrikanska stater »söder om Sahara». Dessa stämningar är inte oväntade inför den vita minoritetens svåra förtryck över en stor majoritet afrikaner. Man kan också förstå de stämningar som tar sig uttryck i att beväpnade gerillas tar sig från Zambia över Zambesifloden eller Karibadammen för att med vapen i hand reagera mot Smithregimen. Det är en hotande utveckling som vi här ser inledas och ett belägg för att våld föder våld i raskonflikter. De ekonomiska risker för Zambia som jag har pekat på understryker behovet av att Förenta Nationerna upptar till behandling de ersättningsoch kompensationsfrågor som sanktioner bör aktualisera. Den svenska regeringen har i Förenta Nationerna betonat vikten av att angripa dessa problem. Läget visavi Rhodesia i dag ökar behovet härav. En internationell aktion som företas i solidaritetens tecken och inom FN:s ram bör inte få det paradoxala resultatet att den drabbar andra stater, kanske de minsta och svagaste medlemsstaterna, och att de får bära den tyngsta bördan. Men denna solidaritetsdebatt har praktiskt taget ännu inte börjat inom Förenta Nationerna. Jag har betygat min skepsis mot effektiviteten i sanktioner genom FN. Det finns länder mot vilka sanktioner från första stund skulle te sig ganska meningslösa, genom vederbörande lands ekonomiska och industriella styrka och belägenhet. Man måste också ha klart för sig att när man tillgriper sanktioner innebär det att man gett upp hoppet om lösningar genom förhandlingar och övertalning. En annan faktor är att ekonomiska sanktioner kan skapa ett läge, där militära sanktioner och väpnad intervention kan te sig som en följdriktig fortsättning. I dagarna har vi också sett hur en vanligen så balanserad tidning som den brittiska The Guardian hävdat att tiden nu är inne för England att gripa till våld mot Rhodesia och att företa en militär intervention mot Rhodesia. Perspektivet är vidlyftigt— och vore det naturligtvis i än högre grad om FN skulle öppna krig som konsekvens av en sanktionsaktion. Det finns emellertid lägen där ekonomiska sanktioner kan försvaras och te sig som enda utvägen, om FN och världsopinionen inte skall nöja sig med platoniska maningar och resolutioner. Jag vill till slut fästa uppmärksamheten på att i förra veckan överlämnades till justitieministern ett betänkande med förslag till lag av en utredning, som jag har äran vara ledamot i. Det är förslag till provisorisk svensk FN-lag just med sikte på sanktionerna mot Rhodesia. Syftet är att få en hållfast, helt täckande lagstiftning som ersättning för nuvarande otillräckliga lagstiftning, vil ken är av provisorisk karaktär och inte helt tillfredsställande. Vår utredning skall nu arbeta vidare och med tiden lägga fram förslag till en permanent svensk FN-lag, som kan tilllämpas vid alla framtida fall av sanktioner, vilka kan komma att beslutas av FN:s säkerhetsråd. Oavsett vilken tilltro man har till sanktioner måste vi självfallet ha den bästa legala beredskap även på detta område.
Herr talman! Var och en som lyssnat till den hittills förda debatten måste konstatera att det i fråga om handelspolitiken rått en betydande överensstämmelse i uppfattningarna mellan regeringen och den borgerliga oppositionen. Den avsevärda enigheten i bedömningen av läget och i bedömningen av de krav som situationen ställer på vårt uppträdande både i Norden och i de större europeiska och världsvida sammanhangen är naturligtvis ytterst glädjande. En bred uppslutning kring handelspolitiken är en betydande tillgång och kanske till och med en förutsättning för att vi med någon utsikt till framgång skall kunna hävda våra intressen i de internationella sammanhangen. De inlägg som gjorts ger mig dock anledning till några mycket korta kommentarer.

Jag förstår inte riktigt vad herr Holmberg menar med det — jag har svårt att följa hans tankegång. Regeringsdeklarationen ger ju ett klart uttryck för vår obundna vilja och fasta föresats att göra vad som står i vår makt för att medverka i varje försök som kan föra oss närmare den slutliga lösningen på den europeiska integrationens problem. Vi vill åstadkomma — det framgår av regeringsdeklarationen, och det är inte första gången vi säger det — en gemensam marknad i vår del av världen, där alla intresserade länder kan delta och som vilar på ett djupt, ingående och även långtgående samarbete mellan dem som ingår i en sådan organisation. Det är det slutliga målet, men därjämte erinras ju också i regeringsdeklarationen om vårt intresse att delta i försök att finna temporära lösningar och arrangemang som kan göra tillvaron litet uthärdligare för oss. Herr Holmberg efterlyste i ett annat sammanhang det s.k. danska förslaget och frågade hur det kommer sig att det inte ställts till åtminstone utrikesnämndens och helst riksdagens förfogande. Han ifrågasatte om det inte vore lämpligt att utrikesnämnden inkallades för behandling av det. Svaret på den frågan är: Det finns inget danskt förslag. I samband med förberedelserna för det toppmöte som skall hållas i Köpenhamn begärde jag — såsom samarbetsminister deltog jag i förberedelsearbetet — att danskarna skulle närmare precisera vad de hade tänkt sig skulle behandlas vid toppmötet för att detta skulle få ett konkret och värdefullt innehåll. Danskarna efterkom oss så till vida att det på tjänstemannaplanet uppgjordes en förteckning på olika ämnen som kommentar till den dagordning efter vilken vi arbetade. Det betonades uttryckligen att förteckningen bara innehöll lösryckta tankar och att den endast skulle tjäna som vägledning för de diskussioner som fördes den 11 mars i Köpenhamn. Det begärdes också att detta papper icke skulle offentliggöras, och under sådana omständigheter finns det heller ingen anledning att göra det. Vad beträffar önskemålet om inkallande av utrikesnämnden vill jag säga att när förberedelsearbetet avslutats och man börjat se vilka frågor som kommer att föreläggas toppmötet, så är det väl alldeles självfallet att spörsmålet kommer att underställas utrikesnämn den i god tid före mötet i Köpenhamn den 22 och 23 april.

Om vi ingivit en ansökan där vi inte utan reservation sagt att vi sökte förhandlingar enligt § 237, dvs. den paragraf som reglerar medlemskapet, så hade vi under alla omständigheter försatts i den positionen av alla dem som velat hänföra oss dit. Jag kan tillägga att den uppfattningen att vi på grund av vår neutralitet inte på samma basis som andra länder skulle få förhandla om kommersiella arrangemang betraktar vi som helt orimlig. Vi har också funnit en betydande förståelse för vår ståndpunkt bland många av EEC-länderna. Jag hoppas alltjämt att neutraliteten inte skall diskvalificera oss från att delta i förhandlingar om t.ex. tullsänkningar på europeisk basis. Det skulle vara lika orimligt att argumentera att neutraliteten skulle diskvalificera Sverige från att delta i sådana övningar som det skulle ha varit att diskvalificera oss från Kennedyrundan.

Herr talman!

Som jag tidigare nämnde, har detta papper på något sätt sluppit ut i Sverige. Jag vill inte på något sätt anklaga regeringen för detta. Det lär väl finnas andra kontakter med våra grannländer. Jag tycker att det är fel att frågor av denna art i första hand skall delges och behandlas av industrins och näringslivets företrädare, medan oppositionspartiernas representanter, som i utrikesnämnden har ansvar för frågor av detta slag, kommer på efterkälken.

Herr talman! I redogörelsen om FN:s generalförsamling förra hösten heter det, att generalsekreterarens rapport i fråga om nedrustningsproblemen utgör en hälsosam lektion i förintelse och förstörelse för statsmän, militärer och mannen på gatan. Rapporten talar om, har statsrådet Myrdal sagt, en förintad befolkning, förlamade samhällen, militärt kaos samt om brand, död och brännskador. Mest uppehöll sig statsrådet Myrdal vid de skador som den radioaktiva strålningen kan åstadkomma. Även de konventionella vapnen, dit numera en del av de kemiska stridsmedlen tycks hänföras, kan dock vålla enorma skador. Vi som hörde och såg TV:s skildring av de vietnamesiska barnens ankomst till Köpenhamn i förra veckan har svårt att glömma den brännskadade flickans gråt. Hon var tyst och stilla, sades det, bara man inte rörde vid henne. Då blev smärtorna för svåra och hon skrek i förtvivlan. Detta tiotal barn, utvalda på måfå bland många tusen med likartade skador, illustrerar generalsekreterarens berättelse. FN-rapporten, liksom dagens regeringsdeklaration, sysslar dock mest med kärnvapen och möjligheterna att uppnå ett icke-spridningsavtal. Barnens upplevelser visar, att även de s.k. småkrigen har en ohygglig verkan inte minst för civilbefolkningen och att denna åstadkommes med de konventionella vapnen. Det är allvarligt om man tillåter att de konventionella vapnen blir alltmer effektiva och dessutom tilllåter att handeln med dem når allt fler folk och länder. Den förre danske statsministern Jens Otto Krag begärde vid FN:s senaste generaldebatt att man skulle försöka nå internationell överenskommelse om begränsning av handeln med konventionella vapen. Ett första steg skulle vara att utnyttja FN för att utveckla informationer om handeln. Generalsekreteraren borde förhöra sig hos medlemsstaterna om deras inställ ning och därefter rapportera till generalförsamlingen. Det kunde tänkas att man därmed fick en bättre överblick över rustningsbalansen mellan stora och små stater och i övrigt. Det kan räcka med några få siffror om de konventionella vapnens destruktiva verkan för att belysa hur angelägen Krags begäran är.

Till motsidan i Vietnam går helt naturligt också en ström av vapen för dyra kostnader. Det enda verkligt nationella inslaget i Vietnam tycks alltmera bli det berättigade missnöje, som regeringsdeklarationen talar om, och viljan att hävda detta missnöje i kampen för den egna rätten. Även till Vietnams grannländer sänds vapen, och detta från avlägsna och fredliga länder. Tror någon att dessa sändningar verkligen gagnar freden? Eller gagnar vapensändningarna till Mellersta Östern och till Sydamerika freden? Världens rustningar beräknas enligt låga uppskattningar nu uppgå till 175 miljarder dollar, kostnaderna för u-hjälpen till 7,5 miljarder dollar per år. Men trots denna bristande balans är det mot u-hjälpen som kritiken riktas. Den sägs vara för stor. Vem granskar på samma sätt den hjälp som går till militär upprustning av u-länderna? Det internationella fredsoch konfliktforskningsinstitutet i Stockholm har på sitt program studier av försäljning och hjälp med vapen till utvecklingsländerna. Den årliga utvecklingen av vapenhandeln sägs skola bli föremål för studier. Däremot sägs inte att dessa studier brådskar, men jag hoppas att det är underförstått. Redan nu visar tillförlitliga uppgifter att u-länderna av sina årliga inkomster betalar en lika stor andel till rustningar som industriländerna; det är bara det att u-länderna har mindre resurser än i-länderna. I sitt tal vid FN:s generalförsamling dröjde utrikesminister Torsten Nilsson vid behovet av ökad upplysning för att förhindra konflikter stater emellan. Upplysning och bättre informationer behövs förvisso om vilka ohyggliga möjligheter som nu finns för att tillintetgöra mänskligheten. I sitt tal åsyftade utrikesministern dock huvudsakligen behovet av en bättre upplysning om de förhållanden som leder till raskonflikter. Lika riktigt som hans påpekande förefaller mig att vara, lika viktigt är att man här hemma ser till att behovet av bättre information tillgodoses. Ännu är informationsverksamheten om FN och om det mellanfolkliga samarbetet av minst sagt blygsamt format. Skall informationen verkligen ge resultat måste den också ges ökade möjligheter. I andra länder uppmärksammas i dag massakern i Sharpeville den 21 mars. Man anstränger sig för att nå en stor allmänhet med upplysningar om vad som då skedde. Här får vi nöja oss med att notera att det i regeringsdeklarationen sägs att dagen står som en symbol för apartheidregimens omänsklighet. Det kan vara skäl att i det sammanhanget erinra om den dokumentsamling som FN utgett under titeln Apartheid and the treatment of prisoners in South Africa. Denna dokumenterade skildring av hur politiska fångar behandlas för tankarna till den tortyr nazisterna utsatte de norska patrioterna för. Det har i dag publicerats en artikel i Dagens Nyheter av Per Wästberg där han talar om behandlingen av fångarna i Sydafrika. Jag tycker det kan vara lämpligt att just denna dag läsa in ett avsnitt ur artikeln till riksdagens protokoll. åring som dömdes till 6 månader i ensamcell för att ha stulit frukt för 20 kronor i en butik. Domen mildrades till 5 månaders straffarbete och domen kommenterades: »Kosten består av 220 gram ris kokat i en och en halv liter osaltat vatten per dag. Denna föda försvagar och bryter mentalt ned en ung man. Ensamceellen är byggd i cement, med en liten gallerglugg, aldrig någon sol, luften bli ohälsosam och stinkande... Vilda djur ges mänskligare behandling.» Som kontrast till dessa skildringar kan ställas en artikelserie i den sydafrikanska tidningen Rand Daily Mail, skriven av en journalist som besökt de grannländer till Sydafrika där de svarta har den politiska makten. Serien blev enligt uppgift en tankeställare för de vita representanterna för herrefolket. I stället för att ha rashat som ledstjärna har man i grannländerna eftersträvat ett gott samarbete mellan vita och färgade. Så mycket mera tragisk framstår den ovärdiga behandlingen av indierna i Kenya, en behandling som för tankarna till de lidanden som judarna har utstått och fortfarande får utstå i vissa europeiska länder. Vore det förmätet av oss att låta Kenyas ledande politiker förstå att vi ser med avsky på varje form av rasdiskriminering? Skulle det inte vara tänkbart att utnyttja indiernas kunskaper och skicklighet i vår biståndsverksamhet? Eller är det helt otänkbart att Sverige skulle kunna ta emot en del av dessa ofta högt utbildade och kvalificerade människor? Vi har tagit emot andra, oss helt främmande människogrupper och har lyckats anpassa dem till oss och oss till dem. Även om läget på arbetsmarknaden är besvärligt, kan det inte betyda att vi skall avstå från varje humanitär aktion. Det gjorde vi inte ens på 1930-talet. Rashat föder rashat, och det är lika ovärdigt vare sig det vänder sig mot en brun, svart eller vit människa. Samti digt måste vi vara medvetna om att vad som nu sker i södra Afrika ovillkorligen leder till blodiga uppgörelser, om man inte kan genomföra FN:s beslut av skilda slag inom rimlig tid, främst genom sanktioner. Det förefaller vara nödvändigt att tillgripa sådana, även om herr Möllers varning för optimism i fråga om sanktioner förvisso är befogad. Personligen är jag tveksam inför dem, de leder till ökade risker för våld — det kan man inte bortse ifrån. Men frågan är kanske vilken form av våld vi tvingas att välja. Som herr Möller nämnde har i dagarna lämnats förslag om Sveriges uppträdande gentemot Rhodesia av den kommitté, som handlagt frågan om en lagstiftning för genomförande av säkerhetsrådets beslut och rekommendationer. Jag vill avslutningsvis, herr talman, uttala förhoppningen att man här skall samarbeta intimt med de övriga nordiska staterna. Finland har som bekant redan antagit en lag som gäller uppfyllandet av förpliktelser vilka följer av medlemskapet i FN. Samarbetet i FN-frågor är livligt mellan de nordiska staterna det märks inte minst hos generalförsamlingen i FN-huset. Men det kan givetvis stärkas ytterligare om vi inom kort får uppleva en vitalisering och fördjupning av hela det nordiska samarbetet, vilket tydliga tecken tyder på.

Herr talman! Det dramatiska skeendet i Vietnam berör oss alla, vilket omvittnats i den tidigare diskussionen i dag. Ingen kan ta ställning för kriget som ett medel att lösa internationella konflikter. Ingen kan undgå att känna djupt medlidande med de människor som drabbas av krigets fasor. När vi diskuterar vad som händer i Vietnam, får vi dock inte låta detta undanskymma vad som sker och har skett i andra delar av vår orosfyllda värld. Vi har upplevt vad som skedde i Sovjetunionen och hur detta land handlade mot satellitstaterna. I Sydafrika finns en regim vars apartheidpolitik vi inte accepterar. Vad som händer i Rhodesia upprör oss alla. Vårt land samarbetar inom EFTA med Portugal. Vi känner alla till dess sätt att behandla sina kolonier och befolkningen där. Vi har också anledning att dra oss till minnes det som nu sker i Grekland, Den senaste nyheten om massmord på indianer i Sydamerika ger en skrämmande bild av en verklighet som vi trodde att en civiliserad värld icke skulle behöva uppleva. Jag känner sympati med den ungdom och andra som reagerar mot våldet som ett medel att för egen vinning förtrycka de mänskliga frioch rättigheterna. Våra sympatier eller antipatier mot de i våldshandlingarna inblandade parterna får inte fördunkla målsättningen, som måste vara fredsöverenskommelse snarast möjligt. Det finns stor risk för att engagemang och upprördhet ger en sådan känslomässig slagsida att fredsvågen kommer i bakgrunden även i den svenska debatten. Den stora klyftan mellan rika industriländer och fattiga u-länder upplevs allt starkare, främst bland ungdomarna, som något orättfärdigt och oacceptabelt och spelar naturligtvis en avgörande roll i deras ställningstagande. Låt mig, herr talman, deklarera än en gång att jag till fullo sympatiserar med ungdomens naturliga diskussion i dessa frågor. När jag gör detta innebär det icke att jag accepterar ytterlighetshandlingar som ägt rum i form av äggkastning, fönsterkrossning m.m., avsedda att skada utländska sändebud i Sverige. Vi har i vårt land en överväldigande ansvarsmedveten och i övrigt fin ung dom som måste medverka till att dylika handlingar inte får upprepas. Det är naturligt att den regering som vi för närvarande har inte bara måste känna sitt ansvar, utan även måste handla i enlighet med ett neutralt lands skyldigheter. Vår neutralitetspolitik står över partigränserna, och det finns ingen som helst anledning att något statsråd kommer på sådana villovägar att han valtaktiskt spekulerar i dessa ömtåliga frågor. Vi kan väl inte komma ifrån att det finns ett visst samband mellan den amerikanska ambassadörens hemresa och regeringens talande och handlande, Vi har, herr talman, en utrikesminister. Hans långa tystnad har förvånat. När han så småningom tagit till orda och säger att det är regeringschefen som skall tala i så viktiga frågor, accepterar jag det till fullo. Beträffande andra statsråds agerande vill jag uttala min beundran för arbetskapaciteten att i vissa frågor vara regeringschef, utrikesminister och fungera i sin normala befattning som undervisningseller utbildningsminister. Från centerpartiets sida vill vi varken dramatisera eller överdimensionera det skedda. Det råder yttrandefrihet i vårt land. Vårt land är en demokrati. Vi har rätt att demonstrera. Det må ankomma på vederbörande att bedöma lämpligheten att tåga tillsammans med ett krigförande lands ambassadör. Centerpartiet har i denna fråga accepterat generalsekreterare U Thants linje. I en i många avseenden barbarisk värld tror vi att FN och dess underorganisationer bör ges allt stöd för att enskilda och länder skall kunna leva i en fredlig värld och i en fredlig samvaro. Herr talman! Vi är medvetna om att vår politik, såväl när det gäller vårt lands inre förhållanden som dess förhållande till andra länder, i handling och tänkande bör baseras på begreppet frihet från fruktan. Detta bör gälla alla, oberoende av hudfärg, ras eller religion.

Som jag tidigare antytt lever vi inte bara i en föränderlig värld utan i en inflammerad sådan, och detta måste föra med sig att vi måste närma oss marknadsfrågorna med all försiktighet. Vi har varit med och byggt upp EFTA såsom varande en bro till en större marknad. Även om den stora EFTA-partnern England någon gång brutit mot EFTA-traktaten, måste vi vara medvetna om att EFTA finns kvar och fungerar. Detta faktum måste enligt min uppfattning vara en handlingsbas även för framtiden. Den nordiska gemenskapen har en väsentlig uppgift, dels i fråga om det mänskliga nordiska samarbetet, dels när det gäller möjligheterna att gemensamt komma med i en större marknad. Handelsutbytet mellan de nordiska länderna är av den storleken att det nordiska samarbetet för alla de nordiska länderna ter sig som en nödvändighet. Förhandlingsresultatet i Kennedyrundan visar enighetens möjligheter. En naturlig nödvändighet synes också vara att marknadsstaterna icke glömmer bort de globala perspektiven. Marknadsfrågan får inte begränsa sig i sin egen begränsning. Även om vi är ett litet land bör vi göra allt för att medverka inte bara till en handelspolitiskt gynnsam utveckling för vårt land utan även till en fredlig samverkan i övrigt. Om vi kommer med i en större marknad får det inte bli något av en rikemansklubb för Europa. Vi har en s.k. tredje värld, och med vårt ansvar förenat och med vår humanitära inställning måste den handelspolitiska diskussionen ta hänsyn till u-länderna. Medan vi väntar är det en nödvändighet att de nordiska länderna med hänsynstagande till respektive lands möjligheter gemensamt förbereder inträdet i den stora gemensamma marknaden.

Detta är som jag ser det avslutningsvis, herr talman, en nödvändighet för ett bibehållande och ett utvecklande av tryggheten i vårt samhälle.

Herr talman! Det är på två fält av den politiska verksamheten som under en lång följd av år de demokratiska partierna varit eniga, nämligen i fråga om utrikespolitiken och i fråga om försvarspolitiken. Den enigheten har rått inte på grund av någon automatisk samstämmighet av åsikterna i detalj utan därför att alla har eftersträvat den och så gjort erforderliga uppoffringar för att den skulle kunna uppnås och vidmakthållas. Vi har naturligtvis handlat på det sättet därför att vi alla har ansett att enighet om utrikespolitik och försvarspolitik har ett värde i sig för landets säkerhet och att partitaktiskt manövrerande på de områdena inte är förenligt med det ansvar som en politiker bör kunna avkrävas. Vi har låtit kommunisterna ensamma stå för ett sådant manövrerande. På det senaste året, närmare bestämt från och med valet 1966, har en ändring inträtt, och den blir undan för undan alltmera påtaglig. Regeringen har sökt strid på båda de hittills pacificerade områdena. Det började med den plötsliga och våldsamma omkastningen i försvarspolitiken, och det tycks fortsätta nu med utrikespolitiken. Jag skall ge ett par exempel. nad av de ledamöter av högerpartiet som haft att företräda vårt land vid Förenta Nationernas generalförsamling och som därför direkt utomlands har känt behovet av klara principiella normer. Det är nu tolv år sedan riksdagen senast gav uttryck åt sin samlade syn på svensk utrikespolitik. Vi tycker därför att tiden kunde vara väl mogen för ett nytt uttalande. Motionen var inte avsedd att söka strid. Dess innehåll är i stort sett bara en redogörelse för tidigare officiella svenska ståndpunktstaganden, och motionens yrkande är helt enkelt »att riksdagen måtte uttala att som riktlinjer för svensk utrikespolitik alltjämt skall gälla de principer som antogs av 1956 års riksdag». Det föreföll oss alldeles självklart att motionen skulle behandlas av utrikesutskottet på sådant sätt att riksdagen kunde ha tagit ställning till den i samband med denna debatt, som ju främst rör utrikespolitikens allmänna utformning. Utrikesutskottets majoritet har emellertid avvisat en sådan naturlig ordning, och motionen ligger ännu obehandlad. Något skäl har inte angivits. Det förefaller för övrigt nästan som om man hade för avsikt att skjuta motionen helt ifrån sig under vårriksdagen och ta upp den först på senhösten. Under de år som jag har tillhört riksdagen har jag inte varit med om ett diktat av denna typ någon enda gång i ett utskott, och jag vill inför kammaren protestera mot åtgärden och anhålla att utrikesutskottets ordförande eller annan representant för utskottsmajoriteten ville lämna en redogörelse för motivet att inte vilja underställa kammaren motionen vid det tillfälle då så självfallet borde ha skett. Herr Möllers förklaring för en stund sedan, då han Ang. Sveriges utrikesoch handelspolitik skyllde på sekretariatet, kan jag inte godta. Till dess att motsatsen blir bevisad kan jag för min del inte tolka motionens behandling eller rättare sagt dess underlåtna behandling på annat sätt än som ett uttryck för ovilja att klart säga ut att vår neutralitetspolitik skall bedrivas på samma sätt som har skett under en lång följd av år. Jag sade att motionen i huvudsak ger en redogörelse för tidigare svenska ståndpunktstaganden och självklara synpunkter. Den har därutöver ett kort avsnitt som innehåller ett försök att fastlägga de krav som bör vara vägledande för de svenska insatserna i nedrustningssammanhang. Det är krav som kanske inte är fullständiga och som säkert tål att diskuteras. Vi har tagit upp dem just därför att en sådan diskussion är behövlig och att ett fastläggande av principerna för vårt handlande också i detta sammanhang måste vara högeligen önskvärt. Ja, det torde vara nödvändigt, om vi lika ivrigt som vi hittills har gjort skall engagera oss i nedrustningspolitiken och därvid handla effektivt och konsekvent och med god balans mellan svenska och universella intressen. Eftersom utskottet inte har velat underställa kammaren våra överväganden, i varje fall inte nu trots att frågan är brännande aktuell, skall jag be att få redovisa dem. Låt mig dock först starkt få betona den vikt som vi lägger vid försöken att begränsa de militära rustningarna i världen. Det slutliga målet hävidlag, en allmän och total avrustning grundad på en internationellt hävdad rättsordning, ter sig dock i dag utomordentligt avlägset. Framkomsten av nya medel för en nära nog obegränsad massförintelse, kärnvapen samt biologiska och kemiska stridsmedel, har gjort det till den angelägnaste uppgiften för närvarande att få dessa medel under kontroll. Tyvärr framstår även denna begränsade målsättning som mycket svår att nå. Vi svenskar har särskilt goda förut sättningar att deltaga i detta arbete. Vår alliansfria politik gör oss oberoende av påverkan utifrån, och vi har så länge lyckats hålla oss utanför krigiska förvecklingar och så klart visat vår frihet från aggressiva avsikter, att vår fredsvilja icke gärna kan sättas i fråga. Vi har vidare högt utvecklade vetenskapliga resurser och en i hela nationen starkt förankrad vilja att hjälpa till i arbetet på avspänning och utjämning av motsättningarna i världen. Sverige har ju också under senare år kommit att intaga en bemärkt plats i de internationella nedrustningsförhandlingarna. Det är alltså som underlag för våra ställningstaganden i de sammanhangen som vi behöver långsiktiga och konsekventa handlingslinjer. De bör samtidigt tillgodose både svenska säkerhetsintressen och kraven på internationell solidaritet. Vi har i vår motion formulerat dem i följande fem punkter. 1. Nedrustningsåtgärder måste präglas av balans och realism. Avtal och överenskommelser får inte i sig innebära förskjutningar i balansen mellan stater eller grupper av stater. De bör ålägga alla berörda parter jämförbara förpliktelser. 2. Fullgörandet av åtaganden måste vara öppet för insyn utifrån eller ske under effektiv internationell kontroll. 3. Rustningsrestriktioner skall ha nedrustningseffekt. De får inte tjäna andra syften utan bör både leda till och av de enskilda staterna betraktas som ledande till ökad säkerhet. Frivillighet är den bästa garantin för ett åtagandes varaktighet och en förutsättning för ytterligare avspänning. 4. Rustningsrestriktioner får inte låsa utvecklingen. De får inte långsiktigt konservera styrkeförhållandena mellan stater och hindra de fortlöpande förändringar i dessa som i längre perspektiv normalt äger rum. 9. Nedrustningsåtgärder får inte skapa diskriminering på fredliga arbetsfält. Avtal som kan innebära ingrepp i den fredliga fria konkurrensen måste kombineras med regler som hindrar en sådan diskriminering. Herr talman! Det kan väl inte ha varit utformningen av dessa, som jag tycker, självklara krav som så skrämde utrikesutskottet. Jag kan inte tro det. Vår alliansfria neutralitetspolitik har hittills ansetts kräva att svensk handlingsfrihet skall upprätthållas i kärnvapenfrågan, Grundvalen för den politiken är nämligen förmågan att avhålla även en stormakt från anfall mot oss. Därför måste vapenutvecklingen inom stormakterna i hög grad beröra oss, och detta gäller även kärnvapen — åtminstone konstruktioner för direkt militär användning, Vi måste därför hålla kvar vår handlingsfrihet så länge som stormakternas kärnvapenresurser inte kunnat bringas under kontroll. Det har också varit regeringens ofta deklarerade linje att uppställa bestämda villkor i fråga om rustningsbegränsningar på kärnvapenområdet för att den handlingsfriheten av oss skall överges. Dessa villkor blev klart definierade, när svenska regeringen år 1962 efter hörande av utrikesnämnden svarade på Förenta nationernas fråga beträffande anslutning till en kärnvapenfri zon i Europa enligt ett av utrikesminister Östen Undén framlagt förslag. Då förklarade regeringen att våra villkor bl.a. innebar att stormakterna skulle ha ingått ett avtal om fullständigt provstopp, att zonen skulle gälla försöksvis under en tid av fem år och att den skulle' vara ett faktum före 1963 års utgång. Det blev, som vi vet, ingenting av med zonen. Förenta nationerna satte till sin nedrustningskonferens i Genéve, där Sverige blev medlem, och stormakterna ingick i Moskva år 1963 sin överenskommelse om ett partiellt provstopp. Sveriges inställning blev därefter — fullt riktigt tycker jag — att som villkor för ett avstående av vår handlingsfrihet kräva en samlad lösning, en s.k. paketlösning, som skulle innehålla först och främst ett totalt provstopp, vidare ett produktionsstopp och slutligen såsom en komplettering till dessa viktiga element ett icke-spridningsavtal. Det är väsentligt att göra klart för sig att det är provstoppet och produktionsstoppet som har nedrustningseffekt. Ett ickespridningsavtal har i sig självt intet spår av någon sådan effekt. Det svenska kravet på en samlad lösning kan sägas vara en logisk uppföljning av ställningstagandet i samband med Undénplanen, Provstoppet är detsamma. Det skulle ha hindrat en vidareutveckling av kärnvapen, om det hade kommit till stånd senast under år 1963. Så skedde dock inte, och eftersom vidareutvecklingen sålunda inte kunde hindras i tid, måste stoppet kompletteras med restriktioner i fråga om nytillverkning. Icke-spridningsavtalet kan därefter så att säga åstadkomma den fria zonen. Hur kan nu regeringen mot bakgrund av denna under en lång följd av år drivna linje i sin deklaration i dag skildra det nu i Geneve framlagda icke-spridningsavtalet på ett sätt som närmast leder tanken till att det skulle vara en framgång för svensk utrikespolitik? Det är ju i själva verket ett svidande nederlag för det som är väsentligt i de svenska önskemålen. Jag kritiserar ingen för misslyckandet. Det har säkerligen inte gått att uppnå bättre resultat. Vad jag vill kritisera är sättet att framställa det som händer. Sanningen är att stormakterna hänsynslöst har viftat undan varje reell motprestation och inte ens velat allvarligt diskutera någon sådan. Förhandlingarna sker till ackompanjemanget av täta kärnvapenprov och under en fortsatt väldig kärnvapenupprustning. Det enda stormakterna vill ge är vaga löften om att förhandla vidare så småningom, när man har fått sitt monopolavtal i hamn, Sådana löften är inte mycket att bygga realpolitik på. Liknande utfästelser gjordes när det partiella provstoppet ingicks år 1963, men de har inte, trots att fem år har för flutit sedan dess, lett till någonting alls. Förhandlingarna i Geneve ger en god illustration av hur totalt hänvisad till egna resurser att skydda sin säkerhet en liten alliansfri nation är. Regeringen säger nu i sin deklaration att undertecknandet av det partiella provstoppsavtalet år 1963 för vår del var ett politiskt avgörande i riktning mot att avstå från handlingsfriheten samt att beslutet härom stöddes av en enig riksdag. Detta är inte sant. Riksdagen var visserligen enig, men det berodde på att regeringen i sammanhanget gjorde så klara deklarationer om våra motkrav och villkor för att släppa vår självbestämmanderätt — det var villkor och inte bara lösa förhoppningar, vilket fru Myrdal ville antyda för en stund sedan att alla kunde ställa sig bakom dem. Såvitt jag kan förstå, begär ingen i dag någonting mera eller något annat än att regeringen skall vidhålla sin tidigare inställning. Det verkar dock som om regeringen vore helt på flykt från den. Är regeringen också på flykt från neutralitetspolitikens övriga viktiga delar? Vår utrikespolitik har som grundval ett allsidigt sammansatt och starkt försvar. Det krävs för vår egen säkerhet, men det fyller också en viktig uppgift för att upprätthålla balansen i Norden och i norra Europa över huvud taget. Statsminister Erlander uttalade för en stund sedan från den här talarstolen sin belåtenhet över de säkerhetspolitiska utredningar som 1965 års försvarsutredning har gjort och som han tydligen ställde sig bakom. Jag skall be att få citera ett uttalande i utredningens nyligen avlämnade betänkande: »Redan i nuvarande läge fyller vårt land genom sin utrikespolitik och sitt försvar en viktig roll för att vidmakthålla stabiliteten i det nordiska området. —— — Väsentliga försvagningar av det svenska försvarets styrka relativt omvärlden kan rubba denna bild av stabilitet och balans i Norden.» Den försvarspolitik som regeringen har inlett innebär att försvaret genom att leva upp sina tillgångar hålles på något så när oförändrad nivå de allra närmaste åren. Statsministern sade att det är fel att påstå att vi sänker garden och minskar vår försvarsförmåga under de närmaste fyra åren. Nej, det är aldrig fel att påstå vad som är sant. Sanningen är att vi sänker garden påtagligt. Vi har redan börjat göra det, men efter några få år blir försvagningarna väsentliga, även om vi då skulle satsa jättebelopp. Efter några få år är alltså balansstörningen i Norden ett faktum. Vad har regeringen för planer inför detta? Vad finns det för underlag för påståendet i regeringsdeklarationen att vår neutralitet i morgondagens Europa måste framstå som en tillgång? Om vår politik inte kan vidmakthålla balansen i Norden, vill man faktiskt fråga: Tillgång för vem då? Det är svårt att veta vem som kommer att vinna i det hasardspel som regeringen har börjat spela med den svenska säkerheten. Vi har den europeiska marknadsfrågan. En svensk anslutning till EEC kan ganska snart bli en nödvändighet, om inte vår exportindustri skall flytta från oss och vårt välstånd rinna bort. Ett av de stora problemen är då om vi skall kunna uppnå en anslutning med bibehållen möjlighet att bedriva vår neutralitetspolitik. Skall det lyckas så fordras inte tomma deklarationer utan att vi i handling visar vår avsikt och förmåga att hävda vår linje. Det går inte, om man samtidigt för en försvarspolitik som obönhörligen och ganska snart leder till en väldig avtappning i vår försvarsförmåga. Skall vi avstå från EEC eller skall vi avstå från neutraliteten? Kraven som ställs på oss i fråga om den nordiska balansen och av omsorgen om vårt välstånd är viktiga nog, men de är ändock av underordnad betydelse i jämförelse med trygghet mot krig och våld för vårt eget land. Att skapa den tryggheten måste vara en av politikens allra viktigaste uppgifter. Jag skall återigen be att få citera för svarsutredningen. Den säger i ett annat avsnitt av sitt betänkande: »Stormakternas militära resurser har, trots de ekonomiska påfrestningar det innebär, successivt ökats och är nu större än någonsin tidigare. Detta innebär betydande latenta risker. —— — Aggressiva påtryckningar eller andra yttringar för en maktpolitik som utgår från hot om krig kan komma att beröra hela Europa. Krig i Europa kan härvid inte uteslutas. —— — Det är inte givet att vårt land måste dras in i ett storkrig i Europa, inte ens om detta omfattar områden inom den nordiska regionen. Avgörande härför kan i många lägen vara styrkan av vårt militära försvar.» Det är alltså dagens situation som utredningen tecknar på detta sätt. När det gäller utvecklingen på litet längre sikt — den framtid i vilken nuvarande försvarspolitik får sin avgörande verkan — nöjer man sig med att konstatera att bedömningarna är osäkrare men att riskerna för krig kvarstår. Det finns inga tecken på en avspänning eller andra faktorer som gör krigsrisken obefintlig i den framtid då vår försvarskraft har minskat väsentligt — så småningom till ungefär hälften mot nu. Hur tänker sig regeringen att svenska folkets behov av skydd då skall tillgodoses? Skall vi överge neutraliteten och söka skydd hos andra? Med alltför svaga egna resurser kan vi bli tvungna till detta vare sig vi vill eller inte. Herr talman! Regeringen ägnar i dagens deklaration mycket utrymme åt att skildra sina omsorger om den svenska neutraliteten, Jag kan inte frigöra mig från intrycket att regeringens handlingar berövar detta tal trovärdigt innehåll.

Herr talman! Det är mycket intressant att lyssna till herr Virgin. Eftersom vi nu under flera år har suttit i samma delegation vid nedrustningsförhandlingarna i Geneve har, tycker jag, våra uppfattningar där blivit mera samstämda än som här har kommit till synes. Jag kan också instämma i många av herr Virgins allmänna uttalanden, men jag ser inte riktigt på vilka precisa punkter han skulle önska att våra insatser vid nedrustningsförhandlingarna drevs olika mot nu. Jag skall emellertid ta upp ett par speciella frågor. En av de principer som herr Virgin nämnde såsom framlagda i högerpartiets motion gällde att kärnvapenmakterna inte skulle få särskilda förmåner i samband med nedrustningsåtgärder.

Sedan skulle jag litet grand vilja beröra det som herr Virgin sade om Undénplanen och de villkor svenska regeringen ställde i sitt svar på generalsekreterarens rundfråga i mars 1962. Det är nämligen, herr Virgin, väldigt mycket en fråga om att utvecklingen själv kan förändra sig så, att regering och riksdag måste vara i stånd att också se litet annorlunda på problemen. Svaret på rundfrågan gällde ju under vilka villkor Sverige skulle vara villigt att låta vårt land ingå i en kärnvapenfri zon i Europa, omfattande så många stater som möjligt i Mellanoch Nordeuropa vilka inte skulle förfoga över egna kärnvapen. Bland de villkor för ett svenskt deltagande som nämndes i svaret var att överenskommelsen skulle göras tidsbegränsad, förslagsvis till fem år. Nu är en förändring i färd med att komma till stånd. Om nämligen ickespridningsavtalet går igenom är ju ett av de förnämsta syften som omedelbart skulle vinnas — annars blir det inget avtal — att frågan om Västtysklands bindning till kärnvapenfrihet kommer att avgöras i det sammanhanget. Frågan om en kärnvapenfri zon i Europa som separat nedrustningsåtgärd har därmed kommit något i skymundan. Andra villkor ställdes också den gången, således år 1962. Ett var att kärnvapenstaterna skulle utfästa sig att avstå från alla åtgärder som stod i strid med en överenskommelse om en kärnvapenfri zon, t. ex export av kärnvapen eller överlämnande av tekniska upplysningar eller apparatur för produktion av kärnvapen. Detta är också ett åtagande som ingår i de operativa artiklarna i det föreslagna icke-spridningsavtalet. Den delen av våra »villkor» skulle alltså bli direkt tillgodosedda där. Vidare sades det från den svenska regeringens sida att överenskommelsen skulle göras beroende av att kärnvapenmakterna kom överens om att upphöra med kärnvapenproven. Vi har fått ett partiellt provstopp. Jag vill gärna hålla med herr Virgin i det omdöme som jag antar att han gör, nämligen att det partiella provstoppet inte har visat sig hindra kärnvapenmakterna från att sätta i gång ganska stora nya utvecklingsprojekt på kärnvapenområdet. Frågan om det fullständiga kärnvapenprovstoppet står därför kvar. Frågan är av utomordentlig vikt. Vi satsar våra största vetenskapliga och diplomatiska resurser för att driva fram just denna fråga, och det kommer vi sannerligen att göra även i fortsättningen. Att vi driver frågan med kraft har man också redan noterat i nedrustningsförhandlingskretsar, inte minst hos stormakterna. Jag tror emellertid att under herr Virgins kritiska inställning — hans pessimism, hans ord om svidande nederlag osv. — ligger någonting annat där vi kanske skiljer oss mer än i dessa speciella frågor. Jag vill dock först framhålla att vi sannerligen inte, vare sig i regeringsdeklarationen eller i något anförande, glorifierat icke-spridningsavtalet. Vi har inte uttalat någon tillfredsställelse med avtalet, och vi ställer oss fortfarande helt öppna till frågan huruvida det kan vara av verkligt positiv betydelse för oss.

Det har blivit alldeles tydligt att utvecklingen i fråga om kärnvapen har gått helt och hållet till stormakternas favör. När vi började fanns det ytterst få interkontinentala kärnvapen, långdistansvapen. Hela utvecklingen på det området har försiggått på senare tid. Det betyder att de s.k. supermakterna avlägsnar sig långt även från de medelstora kärnvapenstaterna. Storbritannien börjar redan dra konsekvenserna av insikten att inga andra än supermakternas vapensystem egentligen är av avgörande betydelse. Med detta sammanhänger den andra punkten, nämligen att de militära experternas bedömande av kärnvapnens användbarhet har utvecklats i mer försiktig — eller kanske rent av negativ — riktning. Som en tredje punkt, vilken jag bara kort vill nämna, har vi de upplysningar som står att finna i FN:s generalsekreterares rapport om kärnvapnens kostnader och verkningar. Där får man för första gången en öppen utredning om de enorma kostnader som kompletta, om också små, kärnvapensystem skulle dra. Vi har för det fjärde — det vill jag bara kort påminna om — sett en mot denna faktiska utveckling svarande förändring i opinionen i alla länder. I Sverige brukar vi mäta opinionen då och då med Gallupundersökningar. Det har vi också gjort härvidlag. År 1957 var vid en sådan utfrågning 40 procent av de tillfrågade för svenska kärnvapen och 36 procent emot, medan 1967 bara 19 procent var för och hela 73 procent emot. Det är alltså en realistisk bedömning som ligger bakom resonemanget att man knappast har samma anledning som tidigare att bygga beslut på förhoppningar om effektiviteten — och kanske ens önskvärdheten — av ett svenskt kärnvapen. Detta är den stora fråga som ligger under vår diskussion. Icke-spridningsavtalet är så att säga en formell fråga, som är anknuten till denna stora fråga men som inte är helt avgörande för inställningen till den som berör vår egen kärnvapenbeväpning. Det blir ju tillfälle att diskutera den frågan snart nog.

Riksdagens suveränitet att därvidlag fatta fria beslut kan ingen ifrågasätta, och vi föregriper naturligtvis inte heller riksdagens avgörande. När jag har ordet skulle jag vilja säga något till fru Segerstedt Wiberg, som också talade om nedrustning. Hon påminde om några förslag som hade förelegat i FN:s generalförsamling förra hösten och som där inte ens hade tagits upp till behandling. Det ena var det danska förslaget om en begränsning av handeln med vapen, närmast en registrering av vapenhandeln. Detta förslag framställdes till slut aldrig formellt av danskarna eller några andra. Det andra som siktar mycket mer direkt till en verklig nedrustningsåtgärd gällde de biologiska och kemiska stridsmedlen. Där tog Malta ett initiativ. Tydligen hade ambassadören en del tid till sitt förfogande, och han hade gjort en mycket intensiv förberedande studie. Han gjorde en dokumenterad framställning — och Sverige stödde intensivt den framställningen — med begäran att få en av FN:s generalsekretariat med experthjälp utarbetad rapport om de biologiska och kemiska stridsmedlen, liknande den rapport som vi just då hade mottagit om kärnvapnens ekonomi och verkningar.

Detta är nog den politiska bakgrunden till den kompromiss som gjordes, en kompromiss som nedrustningssträvandena blev lidande på. Jag kan bara försäkra att vi från svensk sida ämnar fortsätta att försöka få upp de biologiska och kemiska stridsmedlen till förnyad behandling. Vi är utomordentligt glada att vi därvidlag har ett starkt stöd från de svenska militärerna.

Herr talman! Det är naturligtvis riktigt som statsrådet Myrdal säger att även jag haft förmånen att tillhöra nedrustningsdelegationen i Genéve under ett flertal år och att vi i många avseenden där har varit helt samstämda. Jag har aldrig sökt dölja min respekt för fru Myrdals skicklighet och kunnighet i dessa sammanhang och hennes förmåga att föra vår talan i förhandlingarna. Men jag har heller aldrig sökt dölja, att jag inte delar den grundinställning som, förefaller det mig, ofta leder fru Myrdals handlande, nämligen att kärnvapen över huvud taget inte har något intresse för svensk säkerhet. Jag tror att vi har ett utomordentligt starkt intresse att även i framtiden kunna bibehålla vår frihet att själva utan låsningar avgöra hur vi skall tillgodose vår säkerhet. Jag har aldrig pläderat för svensk kärnvapenanskaffning, men jag har alltid pläderat för att vi inte skall avstå från vår frihet att besluta i den frågan innan vi har fått några motprestationer som kan kompensera den brist i trygghet som en låsning genom ickespridningsavtal eller på annat sätt skulle innebära. Nu säger fru Myrdal att försvarsutredningen har föreslagit att vi skulle besluta att för närvarande inte anskaffa kärnvapen. Jag har ingenting emot ett sådant beslut. Men om jag minns rätt fortsätter försvarsutredningen och sä ger ungefär så här att om det i en framtid skulle visa sig att det blir en annan situation, kan man ta upp frågan till omprövning. Det tycker jag också är ett riktigt konstaterande. Men hur skall vi kunna göra det, om vi är låsta genom internationella avtal? Det ligger mycket i fru Myrdals skildring av hur situationen ändrats, men jag tror inte att det är fullt korrekt att säga att den tekniska utvecklingen på kärnvapenområdet helt har gått i riktning mot anskaffande av uteslutande stora interkontinentala vapen. Såvitt jag vet har det samtidigt skett en utveckling som gör gränsen till de konventionella vapnen mera flytande. Det är just en sådan längre gående utveckling som kan vara av vital betydelse för oss. Låt mig sluta med att citera vad som sades när anslutning skedde till 1963 års provstopp. Då sade regeringen att den hoppades »att provstoppsöverenskommelsen i Moskva skulle leda till ytterligare konkreta resultat i nedrustningsarbetet och bana väg för uppgörelser om verkliga rustningsbegränsningar, avseende både kärnvapen och andra rustningsområden». Man tilllade att om så blev fallet kunde »Moskvaöverenskommelsen få avgörande betydelse för ställningstagandet i frågan om svenska kärnvapen». Jag tycker att detta är ett klokt och riktigt sätt att uttrycka saken, och jag kan inte förstå varför man skall intaga en annan ställning i dag.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Myrdal för de kompletterande upplysningar hon lämnat här. Det var ett mycket intressant förslag som den maltesiska delegationen framlade, och som Sverige stödde. Samtidigt förefaller mig statsrådet Myrdals resonemang visa att de konventionella vapnen faktiskt får minst lika stor om inte större betydelse i framtiden för de s.k. småkrig vilka antagligen kommer att bli allt fler och fler. Det är där jag vill vädja till statsrådet att stödja de ansträngningar som görs att kontrollera vapenhandeln. Enligt den regeringsdeklaration vi har hört i dag spelar de små staterna allt större och större roll. Då är det väl inte minst av betydelse att man får både de kemiska, de biologiska och de konventionella vapnen under kontroll. Jag kan inte se att här föreligger någon meningsskiljaktighet mellan mig och statsrådet och vill vädja till statsrådet att påverka det internationella fredsoch konfliktforskningsinstitutet till ett så snabbt och intensivt arbete som möjligt.
Herr talman! Till det sista vill jag säga att jag nog inte kan så effektivt påverka det internationella fredsoch konfliktforskningsinstitutet. Att försöka göra det vore kanske ett utslag av ministerstyre. Men det finns ju andra möjligheter för den svenska opinionen att komma till tals med institutet. Till herr Virgin skulle jag vilja säga att jag är glad att han själv talade om att vi antagligen inte delar en djupare grundinställning i dessa frågor, även om vi i stor utsträckning har likartad uppfattning om vad man kan och bör göra i själva nedrustningsförhandlingarna. Jag gissade alltså rätt när jag antog att det i stor utsträckning är frågan om inställningen till den svenska kärnvapenbeväpningen som i grunden är olika, frågan, skulle jag vilja säga, om en mer eller mindre positiv tro på handlingsfrihetens betydelse, eller på den reella räckvidden av den frihet vi skulle ha att anskaffa kärnvapen oberoende av andra. Till de olika ting som vi anfört i regeringsdeklarationen och vilka visar att vi gradvis har bundit oss mer och mer Ang.

När vårt land, som vi siktar till, kommer in under den allmänna internationella TITAEA kontrollen, blir dessa åtaganden ännu mycket ovillkorligare. Jag citerade inte något ur försvarsutredningens betänkande, utan jag citerade faktiskt ett stycke på sid. 71 i Kungl. Maj:ts proposition nr 110. »Men jag delar försvarsutredningens uppfattning, att det för närvarande inte ligger i vårt lands säkerhetspolitiska intresse att anskaffa kärnladdningar» — där finns det inte något om eller men. Men den frågan bör ju lämpligen diskuteras när propositionen kommer upp till behandling i riksdagen.
Herr talman! En amerikansk topp journalist — jag tror det var Walter Lippman — sade en gång om de Gaulle, att han var en profetisk man — han handlade som om den framtid han trodde skulle komma, redan vore här. Det omdömet skulle man nästan kunna fälla om fru Myrdals sätt att betrakta den problematik som vi nu diskuterar. Fru Myrdal handlar som om den framtid som vi alla hoppas skall komma, nämligen en framtid med reella rustningsbegränsningar på kärnvapenområdet, redan vore här. Tyvärr är den inte det, och till dess den kommer — det finns inga förhoppningar om att det skall vara snart — vill vi yrka på att vi skall behålla vår frihet att själva avgöra frågor om våra säkerhetsintressen. Det är den stora, kanske enda skillnaden, mellan fru Myrdal och mig.
Herr talman! Jag tror inte att herr Virgin skall kunna finna att jag och den svenska delegationen i vårt handlande i nedrustningsangelägenheter har övergivit den, som jag förut kallade det, formalistiska handlingsfrihetens linje. Vi har hela tiden försökt att inskärpa nödvändigheten av att ha kvar vår suveräna rätt att fatta beslut om tillhörighet eller inte till det avtal det här gäller och till andra avtal, när den tiden kommer, och vi har alltså inte därvidlag bundit oss i förväg. Att jag i dag mer talade om framtiden och mer beskrev de förändringar som de facto har ägt rum, berodde på att jag ville tolka de underliggande inställningarna som medförde att herr Virgin och jag tog en något olika ton och hade en något olika färgläggning av framtiden. Det står fullkomligt självklart att riksdagen har sin fulla handlingsfrihet att fatta beslut. Jag har också så ofta un derstrukit — det behöver inte göras här i kammaren men det kan behöva göras i utländska sammanhang — att riksdagen är suverän när den skall fatta beslut i dessa viktiga frågor.

Herr talman! Det är svårt att inse att det skulle föreligga några praktiska hinder att diskutera den högermotion om utrikespolitiken som herr Virgin tidigare har hänvisat till. Han har utförligt redovisat en del av dess innehåll, och om han har lust skulle han ju kunna läsa in hela dess text i kammarens protokoll, och sedan kan vi ju diskutera den bäst oss lyster. Jag tillhör inte utrikesutskottet och känner inte till skälen för upp skovet med sakbehandlingen av motionen, Jag noterar bara att det ju är ovanligt att vi under dessa allmänna utrikespolitiska debatter också behandlar motioner av just den typ det här gäller. Sedan måste jag uttrycka min förvåning över att herr Virgins första inlägg varken anknöt till regeringsdeklarationen i dag eller till högerns motion utan i stället i hög grad anknöt till en helt annan proposition som riksdagen senare skall behandla i annan ordning, nämligen propositionen om försvarsutgifterna. Han anknöt här till ett av sina intressen, och det är kanske mänskligt, men han valde fel tid och fel plats för att utveckla sina tanker. Det är ganska orimligt att vi här skulle gå in i en stor debatt om herr Virgins skräckmålning av regeringens försvarspolitiska linje och hans tal om den stora avtappningen, hasardspelet osv. Jag vill bara notera, vilket herr Virgin naturligtvis mycket väl vet, att en hel rad stater i vår närhet i Västeuropa i ännu högre grad än Sverige för närvarande visar restriktivitet och besparingsvilja på försvarets område. De gör det liksom vi i ett trängt finansiellt läge, men att de vågar göra det måste uppenbarligen hänga samman med att de har en relativt lugn bedömning av krigsriskerna i Europa. Jag har svårt att finna det alltför upprörande om den svenska regeringen också anknyter till denna tämligen allmänt accepterade bedömning. Till herr Virgins tal om kärnvapen skall jag bara göra en mycket kort kommentar. Han säger att frågan om övergången mellan konventionella vapen och taktiska atomvapen får man inte bortse ifrån och att utvecklingen kanske går i den riktningen att gränsen suddas ut.

Ett mycket aktuelit och dramatiskt exempel på hur man upplever denna gräns är kriget i Vietnam där amerikanerna har satt in allt grymmare och effektivare s.k. konventionella vapen, men där också alla har klart för sig, och med stor sannolikhet också amerikanerna själva, att det är ett stort språng därifrån och till att tillgripa atomvapen i Vietnam. Jag avstår från att göra ytterligare kommentarer till herr Virgins klagan. En vän till mig som sedan några årtionden sysslat med utrikespolitiska frågor bekände nyligen i ett samtal att hans viktigaste lärdom genom åren var att utrikespolitik är något förfärligt svårt. Man blir aldrig riktigt färdig med ett problem. Man tvingas ständigt pröva det på nytt och ifrågasätta sina tidigare slutsatser. Jag förstod honom, men jag undrade samtidigt för mig själv om detta inte var en variant av expertens dilemma inom utrikespolitiken likaväl som inom andra områden. Den som länge har sysslat med ett problem blir mest medveten om dess komplikationer. Men experten har också den fördelen att han inte alltid behöver ha en definitiv åsikt. Han skiljer sig därvidlag från politikern som ofta måste bestämma sig, och någon har uttryckt det så: Vetenskapsmannen resonerar för att komma fram till en slutsats — politikern resonerar för att komma fram till ett beslut. Båda uppgifterna är angelägna och legitima. Men det är inte alla vetenskapsmän som förstår detta. En svensk professor har nyligen i ett uppmärksammat debattinlägg utvecklat tanken att det är nödvändigt att förstärka den politiska beslutspyramidens topp, där vetenskapsmän och specialister skulle spela en ökad roll medan de traditionella partipolitikernas betydelse skulle reduceras. Det är ju i och för sig en gammal konservativ tanke i modern utstoffering, att vi egentligen borde ha regeringar av sakkunniga och inte av politiker. En för del skulle enligt professorn vara att man därigenom slipper ifrån en tungrodd procedur i beslutspyramidens bas, där man tar överdriven hänsyn till s.k. rättvisekrav och trygghetsfaktorer. Jag är inte riktigt övertygad om att världen skulle styras bättre på det sätt som professorn har tänkt sig. Jag är inte säker på att politikernas misstag beror på att de inte lyssnar till specialister. Låt mig motivera mitt tvivel med ett exempel. För drygt ett tiotal år sedan kom jag en dag till Boston och bad att få träffa en ung senator vid namn John F. Kennedy. Det gick nu inte för sig. I stället introducerades jag för en på den tiden prominent republikansk senator från Massachusetts, Sedan ville jag träffa professor John Kenneth Galbraith, senare känd för sin bok om Överflödets samhälle; numera en av den amerikanska Vietnam-politikens främsta kritiker och just på besök i Sverige. Det gick inte heller. Men som ett likvärdigt alternativ erbjöds jag att tillbringa en hel dag tillsammans med professor - Walt Rostow. Vi hade en gemensam bekant i Gunnar Myrdal. Denne Rostow är utan tvivel en av de mest välinformerade specialister på internationell politik och internationell ekonomi som jag har träffat även om jag i och för sig inte alls var övertygad av alla hans synpunkter. Hans icke-kommunistiska manifest har betecknats som ett av efterkrigstidens mest stimulerande och betydelsefulla politiska debattinlägg. Man är ofta nyfiken på vad det blir av människor som man har träffat.

Utifrån min lilla erfarenhet får jag nog säga att det säkert inte är något fel på den här mannens intellektuella kapacitet och inte på hans kunskaper. Han är inte alls ensam, Det är åtskilliga briljanta hjärnor som har bidragit till underlaget för den katastrofala Vietnampolitiken. Det är inte där som felet sitter. Det är inte bristen på specialister som har skapat detta elände. Jag vill naturligtvis å andra sidan inte förorda att politikerna skulle avstå från att lyssna till specialister, men ett ökat specialistinflytande innebär ju i och för sig ingen garanti för kloka beslut. Det är för övrigt möjligt att även med måttliga kunskaper komma till riktiga slutsatser. Man skall väl inte alltför mycket pressa ordspråket att också en blind höna hittar ett korn ibland, men jag kom att tänka på det när jag nyligen i en liten bok, som kom ut 1953 och för vars författarskap jag är ansvarig, hittade följande prognos för Vietnam.

Nu kan det sägas att den unge mannen som skrev detta för 15 år sedan var en bra dålig spåman när han inte förutsåg att fransmännen redan året därpå skulle dra sig ur spelet. Annars gäller ju prognosen än i dag. Alltjämt tvingas amerikanerna till ett enormt kraftuppbåd i Vietnam utan »förtroendefullt samarbete med inhemska nationalistiska krafter». Jag känner verkligen ingen glädje över att prognosen slog in, inte heller känner jag någon stolthet. Det krävs inte några särskilt djupgående kunskaper om Indokina för att på detta sätt förutse utvecklingen. Möjligen krävdes det en viss fanatisk förblindelse för att inte se den. Det är kanske också där som felet ligger. Vad man inte vill se, det ser man inte heller. Har mycket intelligenta och kunniga personer en skärva i ögat så blir det i alla fall fel. Om USA:s ledare sedan åtskilliga år låtit sig dras in steg för steg i en alltmer katastrofal politik i Indokina så kan den enkla förklaringen vara att de har varit så ensidigt upptagna av en global konspirationsteori, att de har bortsett från sådana enkla rättvisekrav som ibland gör sig påminta vid beslutspyramidens bas. Många har varit medansvariga i olika stadier av denna utveckling. En av dem hette, som jag redan sagt, John F. Kennedy, och när en jäktad president fattar ödesdigra beslut så kan det illustrera den personliga maktkoncentrationens faror. Den svenske professor som jag förut citerade har också sagt att det i vår dynamiska tid börjar bli bättre att fatta ett felaktigt beslut som snabbt kan korrigeras än att arbeta med en tungrodd hierarki av kommittéer. En närliggande invändning är att felaktiga beslut i en dynamisk tid kan bli mycket svåra att korrigera. Politikerna måste onekligen fatta många beslut, men sannolikheten talar för att besluten blir klokast om de förbereds av tungrodda kommittéer som har kontakt med beslutspyramidens bas. Det räcker inte att lyssna till specialisterna. När det har sagts här i debatten i dag exempelvis från högerhåll att det från amerikansk sida har förekommit felbedömningar i Vietnam så bör det läggas till att vad som kallas felbedömningar i stor utsträckning varit uttryck för betänkliga värderingar i fråga om våldets roll i den internationella politiken. Från basen, från de vanliga människorna, kan politikerna hämta inspi ration till beslut som måste präglas av enkla och klara värderingar om rättvisa och mänsklighet. Det är dessa värderingar som måste fälla utslaget också i utrikespolitiken, också när det gäller Vietnam. Först när dessa värderingar slår igenom på högsta beslutsnivå kan man hoppas på en amerikansk politik i Sydöstasien som blir både rationell och mänsklig.

Herr talman! Herr Björk uttryckte sin förvåning över att jag kunde vara upprörd därför att vår motion inte blivit behandlad i den här debatten. Det är ganska ovanligt, sade herr Björk, att en motion behandlas i en utrikesdebatt. Det må så vara, men det är också mycket ovanligt att det lämnas motioner som rör utrikespolitikens allmänna inriktning. En sådan motion förelåg emellertid i år, och den har icke blivit behandlad. Resultatet borde då rimligen vara att vi skall ha två utrikesdebatter. Tycker herr Björk att det vore önskvärt? Man har i alla fall gått så långt att man kunnat diskutera en kommunistmotion i den här debatten. Det sades uttryckligen ifrån att så skulle ske. Vidare anmärkte herr Björk på att jag skulle ha försökt göra debatten till en försvarsdebatt genom att diskutera propositionen om försvarsutgifterna. Nej, herr Björk, den skrift som jag diskuterade var den som statsministern införde i diskussionen tidigare i dag, nämligen försvarsutredningens säkerhetspolitiska del. Statsministern uttryckte sin tillfredsställelse över att den utredningen hade gjorts och framlagts. Det var den jag hämtade mina citat ur. I övrigt vill jag bestämt bestrida herr Björks enligt min mening fullständigt orimliga uppfattning att vår försvarsförmåga inte skall diskuteras i en utrikesdebatt. Den är väl tvärtom ett av de allra viktigaste elementen i vår utrikespolitik.

Herr talman! Herr Björk apostroferade högermotionen, och det ger mig anledning till en replik. Hade högermotionen behandlats, så är jag övertygad om att dagens utrikespolitiska debatt hade kunnat bli ett tillfälle för regeringen att ge ett besked. I stället har regeringen med olika demagogiska knep sökt skyla över sitt inkonsekventa handlande. Statsministern, som inte är här nu, försökte i sin sista replik slingra sig ur problemställningen och svarade inte på min fråga om han vid utrikesnämndens sammanträde den 1 mars kände till att den amerikanske ambassadören hemkallats och varför statsministern i så fall inte informerat ledamöterna om detta. Han hänvisade i stället till att vår kritik kommit först efter den amerikanske ambassadörens hemkallande. Helt naturligt valde statsministern att försöka slå fast detta förhållande, när jag inte hade någon replikrätt kvar. Det är inte bara fegt, det är ömkligt att utnyttja det förhållandet att en motståndare har begränsad tid till förfogande. Det är en politisk oanständighet. Regeringen vet mycket väl att högerpartiet i tidigare skede opponerat mot herr Palmes anförande. Det finns dokumenterat i riksdagens protokoll och det finns i Sveriges Radios ljudarkiv. Men det är klart att när den amerikanske ambassadören hade kallats hem så fanns det anledning för oss — och för regeringen — att fundera över lä get en gång till. Det var säkert inte bara jag utan också regeringen som försökte finna en anledning till vad som hade inträffat. Det var också då som jag började titta litet närmare på herr Palmes tal och hans helhjärtade anslutning till FNL:s program, alltså det program som har ett kommunistiskt drag och som regeringen i dag inte med ett enda ord har velat ta avstånd ifrån. Jag har med den här repliken velat fästa kammarens uppmärksamhet på att ingen av de nu frånvarande regerings ledamöterna försökt förklara hur det kommer sig att man ställt sig bakom FNL:s program, ett program som i flera delar har en antidemokratisk linje och kommunistiska uttryckssätt. Programmet innebär en utmaning mot Amerika på det utrikespolitiska avsnittet och därigenom en utmaning även mot Norge och Danmark. Jag vill också fästa denna kammares uppmärksamhet på att statsrådet Palme, då han för några timmar sedan uppträdde i andra kammaren, förklarade att han icke ville nyansera någonting i sitt tidigare uttalande. Det innebär alltså att regeringen alltjämt står fast vid alla de beskyllningar som har slungats ut. Jag uppmanar därför regeringen att förklara sig, och jag hoppas att de som är här för att bevaka regeringens intressen vänder sig till statsminister Erlander och ber honom att infinna sig i denna kammare för att förklara sig. Gör han inte det, kan jag inte finna annat än att regeringen har accepterat den kritik som högerpartiet i dag har riktat mot regeringen.
Herr talman! För herr Virgin måste jag på nytt framhålla, att jag inte är ledamot av utrikesutskottet. Jag känner inte till detta utskotts interna arbetsförhållanden. Jag är medveten om att det har väckts ett flertal utrikespolitiska motioner vid årets riksdag. Det må väl stå utskottet fritt att bestämma i vilken ordning dessa motioner skall behandlas. Jag kan möjligen tänka mig att utskottet vill fundera grundligt på en så intressant och betydelsefull motion som den som högern har väckt. Herr Virgin frågar mig om jag vill ha två utrikesdebatter. Det har ju hänt att vi har haft två utrikesdebatter under loppet av ett år, så det skulle väl i och för sig inte skada. Herr Virgin tycks ju för egen del vilja ha två försvarsdebatter, en i dag och en vid be handlingen av proposition nr 110. Herr Virgin bestrider att den serie frågor han framställde och de påståenden som han gjorde om den väldiga avtappningen av försvaret samt om hasardspel osv. skulle ha anknytning till försvarspropositionen. Jag hävdar bestämt, att det inte är rimligt att tänka sig att vi i dag skall gå in i något detaljstudium av herr Virgins påståenden på dessa punkter. Jag noterar med intresse att herr Holmberg har den debattekniken att han griper chansen när jag talar om högermotionen och då knyter an med en allmän förnyad klagan över herr Palmes agerande i Vietnam-frågan, ett ämne som jag över huvud taget inte har berört. Jag måste säga att det är ett ganska självsvåldigt sätt att utnyttja replikrätten.

Där kan jag naturligtvis missta mig. Jag har ju ingen anledning att tröska om allt som har sagts tidigare beträffande dessa ting i dag. Herr Holmberg försöker nu att omtolka regeringens uttalande till att den har tagit avstånd från herr Palme. Jag kan inte upptäcka det. Vad jag har upptäckt är däremot, att herr Holmbergs väldiga attack mot herr Palme har lett till en sammansvetsning inom det socialdemokratiska partiet och en utomordentligt stark indignation över högerledarens uppträdande i det aktuella fallet, om det nu var det han siktade till.

Herr talman! Med herr Björk har jag ingen anledning att ta upp någon stor debatt i denna fråga. Jag vill dock erinra herr Björk om att orsaken till att jag tog tillfället i akt till en replik på herr Björks anförande var att jag saknade formell replikrätt, när herr Erlander hade svarat mig sista gången. Detta visste herr Erlander, och därför bör herr Erlander infinna sig här för att fortsätta debatten. Jag hoppas att herr Björk, som ju står väl till boks hos statsministern, också försöker ta ett samtal med honom för att få hit honom. Annars kan jag inte finna annat än att det är ett fegt undanflyende.

Herr talman! Det kan ju inte ha stått i mänsklig makt för statsministern att ana, att herr Holmberg skulle utnyttja den sista replik som han hade till sitt förfogande i det föregående meningsutbytet till att ställa en fråga, som statsministern spontant måste ge ett utomordentligt slagkraftigt och för herr Holmberg förödande svar på. Men statsministern kunde ju inte med detta ha räknat ut, att högerledaren gör sådana otroliga dumheter. Ibland underskattar och ibland överskattar man sina motståndare av allt att döma har statsministern i detta fall överskattat herr Holmberg och inte väntat sig att han i sin sista replik skulle direkt inbjuda till avrättning. Jag har inga särskilt flitiga förbindelser med statsministern, men det skulle förvåna mig om inte ekot av vårt lilla meningsutbyte på ett eller annat sätt når fram till honom.

Herr talman! Endast en erinran. Statsministern underlät att svara på den direkta fråga jag ställde till honom, huruvida han vid utrikesnämndens sammanträde kände till att den amerikanske ambassadören bleve tvungen att åka hem för konsultationer. Den frågan underlät statsministern helt och hållet att besvara.

Herr talman! Om statsministern i detta fall begått en underlåtenhetssynd, kan man ju möjligen ha teorin att han inte fann denna punkt relevant. Däremot var det utomordentligt relevant att herr Holmberg så tydligt band samman sin önskan om ett besked rörande den amerikanske ambassadörens uppträdande med frågan i vad mån högern energiskt skulle kräva statsrådet Palmes av